Herr talman! Barnet springer över sommarängen. Det stannar plötsligt under den stora eken. Varför? Under det lummiga trädet ligger en liten fågel död. Barnet tar varligt upp fågeln i sin hand, smeker den, går fram till trädets stam, lägger fågeln mellan knotiga rötter, står en stund, går sakta därifrån, möter åter den svenska sommaren. Vad är det som har hänt i den svenska sommarhagen? Det är i och för sig ingenting speciellt utan något ganska naturligt, något som vi alla har upplevt. Det lilla barnet, den lilla människan, har på sitt sätt mött döden. Den lilla människan har på sitt sätt känt igen döden. Den lilla människan har på sitt sätt visat respekt för döden. Livet och döden möts i naturen, hos människorna i vår vardag. Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar här i Sveriges riksdag är ett alldeles speciellt betänkande. Vad är det för frågor som kommer igen och som känns igen i samband med överläggningarna i dag? Jo, det är precis samma frågor som mötte det lilla barnet. Vem känner igen döden? På vilket sätt skall vi visa respekt för den döde? Vem äger den döde? Regeringen föreslår i propositionen införandet av hjärnrelaterade dödskriterier. Det innebär att en människa skall anses som död när hon totalt och oåterkalleligt har förlorat all förmåga att förena och samordna kroppens funktioner — fysiska och psykiska — till en fungerande enhet. Detta inträffar när alla funktioner i stora hjärnan, lilla hjärnan och hjärnstammen totalt och oåterkalleligt har fallit bort. Det är detta som kallas ”hjärndöd”. Frågan om införande av hjärnrelaterade dödskriterier berör synen på såväl döden som det mänskliga livet. Om vi ser på frågan konkret kan vi konstatera att det är mellan 200 och 700 fall per år som kommer att direkt beröras av det nya, hjärnrelaterade dödsbegreppet, om riksdagen så beslutar. Det är en mycket liten del av de totalt ca 90 000 dödsfallen per år i vårt land. Den praxis som nu gäller innebär att respiratorn stängs av när medicinsk behandling är meningslös — döden inträder då efter en kort stund. Den åtgärden vidtas ofta efter samråd med anhöriga. Enligt den nu gällande ordningen rör det sig således inte om långa behandlingstider när det gäller vård av s.k. hjärndöda patienter. I respiratorn kan en människa i detta tillstånd leva några dagar. Enligt en undersökning som gjorts i Osaka i Japan har det visat sig att om man vidtar extraordinära åtgärder — t.ex. sätter in dropp med särskild näring till patienten — kan en patient leva drygt sju veckor inom ramen för hjärndödsbegreppet. Herr talman! Det här är en mycket allvarlig fråga. Det är en djupt etisk fråga. Det är en fråga om hänsyn till och respekt för de enskilda människornasintegritet. Varför skall vi när det gäller frågan om liv och död fatta beslut i Sveriges riksdag? Personligen har jag den bestämda uppfattningen att orsaken är transplantationskirurgin. Vi skulle aldrig ha tagit upp den här frågan till debatt i Sveriges riksdag om inte detta klara samband mellan transplantationskirur gin och hjärnrelaterade dödskriterier hade funnits. Jag tycker att det är fel att försöka gömma detta klara samband, eftersom det finns och existerar. Det är ärligare att tala om att det finns. Det är ärligare att stå för det. Det är ärligare att ge allmänheten information om det. Detta innebär inte att jag är omedveten om att många medicinare och forskare inom det medicinska området ser frågan om hjärnrelaterade dödskriterier som en speciell fråga och att sambandet med transplantationskirurgin enligt deras uppfattning inte finns. Jag respekterar den synen, men enligt min åsikt skulle vi i Sveriges riksdag aldrig fatta ett politiskt beslut i frågan om inte detta samband hade funnits. Vi skulle i så fall inte behöva göra det — det vore helt meningslöst. Den fråga som obönhörligt inställer sig är: Skall riksdagen fatta beslut om liv och död? Är frågan om liv och död en fråga för politiker? Är det en fråga för parlamentariska församlingar? Jag har den bestämda uppfattningen att detta inte är en fråga som lämpar sig för politiska beslut. För mig är det en klar absurditet att vi skall ställas inför den frågan i Sveriges riksdag. Vi kan inte fatta majoritetsbeslut i djupt etiska frågor, där vi vet att människor, kanske majoriteten ute i de breda folklagren, har en helt annan uppfattning än majoriteten i Sveriges riksdag. Vi kan inte göra det när det gäller den här frågan helt enkelt därför att den har en oerhört stor dimension för många enskilda människor. Det är här fråga om respekt för och hänsyn till den enskildes integritet. I den här frågan råder klart delade meningar — biologiskt, religiöst och etiskt. Vi vet att så är fallet ute bland allmänheten. Låt mig citera vad Expressen skrev i gårdagens ledare beträffande beslut i Sveriges riksdag om hjärnrelaterade dödskriterier och om liv och död: ”Det borde inte få ske. En lagstiftning borde inte på det sättet få ingripa i våra djupast liggande värderingar. Det är själva vår livssyn som berörs. Konsekvenserna gäller den människouppfattning som skall råda i vårt samhälle.” Vi vet att uppfattningarna är klart delade också bland sjukvårdspersonalen — bland läkarna, sjuksköterskorna och annan vårdpersonal. Jag vill inte undervärdera Läkaresällskapets eller Läkarförbundets majoritetsställningstagande i frågan. Jag respekterar det. Men vi vet att stora grupper läkare i landet har en annan uppfattning. Vi har t.ex. Läkare mot hjärnrelaterade dödskriterier, som leds av Kjell Barlöv. Ingrid Gertz, som är läkare, skrev i landstingens tidskrift härförleden: ”För mig är en människa med total hjärninfarkt levande. Jag ser med egna ögon att patienten lever, är varm, blodet cirkulerar, njurar och tarm fungerar. Hur ska jag kunna förklara den människan död?” Ingrid Gertz fortsätter: ”Men döden låter sig inte definieras. Den kräver ingen avancerad röntgenundersökning för att fastställas och inget majoritetsbeslut i riksdagen för att genomföras.” Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund har fattat ett majoritetsbeslut emot att riksdagen skall fatta beslut i frågan. Jag citerar ur SHSTF:s skrivning: ”SHSTF ser döden som en process. När hjärnan dör försvinner också alla förutsättningar för fortsatt liv. Människan är döende. Cirkulationen upphör och kroppen dör inom en viss tid, beroende på medicinska insatser och individ. Människan dör definitivt när respiratorbehandlingen upphör.” Herr talman! I reservation nr 1 återfinns vår argumentering emot att riksdagen skall fatta beslut i denna känsliga fråga. Jag har tidigare pekat på att detta är en fråga av djupt etisk dimension. Det handlar här om varje människas integritet, även om det bara är ett fåtal som direkt kommer att beröras. Här finns konflikter i uppfattningen av begreppet död och begreppet döende. Herr talman! Patienten ligger där i respiratorn, för väldigt många människor vid liv. Hjärtat slår, kroppen är varm, ämnesomsättningen fungerar till viss del. Tarm, avföring fungerar till viss del. Kinderna är rosiga. De anhöriga håller den varma handen. De säger: Men han är ju inte död! Jag ser det ju själv, han är ju inte död. Enligt propositionen skall Sveriges riksdag fatta majoritetsbeslut — han är död. Vem skall känna igen döden? Skall döden fr.o.m. detta beslut bli en expertfråga? Var finns de anhöriga? Var finns de andra, de många, som fr.o.m. denna dag inte kan känna igen döden. Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi ser människan som en helhet, en helhet mellan hjärna, förstånd, intellekt — mellan kropp och funktion, mellan muskler, ämnesomsättning. Det är oerhört viktigt att vi ser människan som en helhet när det gäller kropp, själ och ande. Vi får inte undervärdera kroppens funktion och den mänskliga kroppen i den totala mänskliga relationen. Herr talman! Vi vet att väldigt många av de fall som blir aktuella efter ett riksdagsbeslut berör människor som t.ex. efter en svår olycka har förlorat alla hjärnfunktioner, är hjärndöda.

Det var då det. Nu vet vi att vi aldrig kommer att tänka så igen.” Väldigt många barn och föräldrar har stått inför samma situation, står inför samma situation. Varför skall vi i Sveriges riksdag undervärdera deras känsla, deras förnuft? Någon har sagt: Att få hålla den döendes hand i respiratorn är fråga om ett sorgearbete. Vi vet hur viktigt det är med ett väl fungerande sorgearbete för att inte olyckan, tragiken, skall följa med hela livet. Herr talman! I den motion som Sten Svensson har inlämnat återges en dikt av Bo Setterlind. Jag citerar en av stroferna: Hjärtpunkten finner vi alltjämt i hjärtat, som, om den följs, hindrar oss från att reduceras till kuggar i en värld av hjärtlöshet. Herr talman! Detta var en syn på relationen mellan hjärndöd och hjärtdöd, en syn som vi inte får negligera. Herr talman! Statsrådet säger i propositionen att man inte skall ta hänsyn till anhörigas reaktion. Har riksdagen fattat beslut, skall respiratorn stängas av, oaktat vad de anhöriga tycker. Här möter vi den rationalistiska människosynen personifierad. Utskottets majoritet har mjukat upp skrivningen och framhåller att man måste ta hänsyn också till anhöriga. Det gäller att nämna saker vid deras rätta namn, och detta är en oerhört viktig fråga för många. Riksdagsbeslut behövs inte. Det finns inga juridiska krav på riksdagsbeslut. Det har bl.a. Svea hovrätt klart uttalat. Justitieombudsmannen har också sagt att det är en ytterst olämplig fråga för Sveriges riksdag att fatta beslut i. Herr talman! Låt mig peka på några konflikter, allvarliga konflikter. 1. SHSTF, sjuksköterskornas och annan sjukvårdspersonals organisation, varnar för att om riksdagen fattar ett beslut i den här frågan, så kan respekten för och tilltron till sjukvården undermineras. Det blir svåra relationer mellan anhöriga och vårdare. Svårigheter i det avseendet finns i dag, det skall inte förnekas, men risken finns att de blir större, eftersom man inte skall ta hänsyn till anhöriga på samma sätt som tidigare. 2. Sveriges riksdag har fattat beslut om att människan är död, men enligt transplantationslagen lever organen. Hjärtat lever, njurarna lever, lungorna lever osv. — hos den döda människan. 3. Nästa konflikt: Undantag från döden. Vad är det för någonting? Det har vi väl aldrig haft? Om riksdagen fattar detta beslut, säger Sveriges rikes lag att vi i princip gör två undantag från döden. Det ena undantaget utgår från transplantationskirurgins behov — då skall man hålla den döde ”vid liv”. Nästa undantag skall göras om den döda är gravid. Undantag från döden — hur är det möjligt? Det kommer att bli så efter riksdagsbeslutet. Vårda de döda — det har väl aldrig hänt? Beroende på dessa undantag från döden kommer emellertid svensk sjukvårdspersonal i fortsättningen att vårda döda. Här är både statsrådet och utskottsmajoriteten osäkra, och därför skall frågan om formerna för hur man skall vårda de döda utredas. En oerhört svår konflikt gäller obduktionen. Statsrådet säger att han inte kan tänka sig att obduktion skall företas på en s.k. hjärndöd. Utskottet markerar hårdare att obduktion inte skall förekomma på en död enligt hjärndödskriteriet. Vad visar detta? Det visar återigen en konflikt. Det finns ingen laglig skyldighet att inte obducera, eftersom vederbörande är dödförklarad. Obduktion kan företas, för vederbörande är ju död, trots att hjärtat slår och cirkulationen fungerar. Här tvekar både statsrådet och utskottsmajoriteten och menar att så långt kan vi ändå inte gå. Återigen en etisk konfliktsituation! Det ligger klart inbyggda motsägelser i detta beslut. Enligt min uppfattning måste döden definieras som frånvaro av liv. Riksdagen kan inte sätta sig över detta faktum. Vem skall bestämma över den döde? Är den döde samhällets egendom, är den döde statsegendom? Detta är en djup etisk fråga, en fråga om integritet. Här får vi inte sväva på målet. Integriteten får inte upphöra i samband med döendet eller efter döden. Vi måste visa också den dödes integritet klar respekt. Herr talman! Låt mig gå över till transplantationslagen. Vi har i reservation 9 sagt att transplantation skall kunna förekomma. Vi är positiva till läkarvetenskapen. Det är inte så, som man skrev i ett ledarstick i en av de större morgontidningarna för ett tag sedan, att de som förordar hjärtdöd även fortsättningsvis ger utslag för en viss antiintellektualism. Jag hävdar att vi inte står för någon antiintellektualism. I fråga om transplantation är det två viktiga dubbelrelationer vi vill slå fast. Den ena är dubbelrelationen mellan mottagare och givare, den andra den mellan samhället och den enskilde. Det är någonting väldigt fint om en människa är beredd att donera organ i det läget då vederbörande inte själv kan tillgodogöra sig sina organ, men detta skall då ske efter ett aktivt samtycke. Den enskilde skall själv bestämma över sin situation. Jag tror att det tillvägagångssätt som vi förordar skulle vara betydligt riktigare. Det skulle innebära att vi finge en öppnare debatt om transplantationslagen och om de förutsättningar som anges. Varje människa skulle kunna möta denna fråga och själv ta ställning. Då skulle vi få en mänskligare relation mellan vetenskap och människa, i stället för att sitta här i Sveriges riksdag och fatta ett a priori-beslut om att stänga denna relation mellan vetenskap och människa. Till sist, herr talman: Jag vill klart understryka att jag visar mycket stor respekt för dem som har en annan uppfattning än den jag själv har. Jag ifrågasätter inte deras ärliga avsikter. Vad jag har sagt är min uppfattning. Jag anser att döden inte kan avgöras genom majoritetsbeslut i en politisk församling. Jag anser att det här finns klara konflikter — biologiska, etiska, känslomässiga. Här är det fråga om den enskilda människans innersta känsla och integritet. I vår kulturkrets har vi alltid haft och har respekt för döden. Vi har känt igen den. Vi har stått frågande inför den. Vi lyfter på hatten för den döde, vi böjer huvudet i respekt och vördnad. Sambandet och närheten mellan liv och död finns där — vördnaden för det oundvikliga. Det är människan förelagt att en gång dö. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 5,7, 9 och 13 i utskottets betänkande.

Herr talman! Först vill jag säga att det är högst beklagligt att det statsråd som har det främsta politiska ansvaret för beslutet i en så här viktig fråga inte kan vara närvarande i kammaren och delta i debatten. tycktes enighet råda om att ett beslut om nya dödskriterier inte skulle Prot. 1986/87:117 forceras fram. Alla politiker som uttalade sig i frågan, inkl. socialminister 6 maj 1987 Gertrud Sigurdsen, underströk politikernas ansvar att ta hänsyn till den stora och oroliga opinion som fanns. Vi måste skynda långsamt, sade man. Ett beslut om nya dödskriterier måste föregås av en öppen och bred debatt bland allmänheten, och ett beslut i riksdagen i den här frågan måste vara djupt förankrat hos det svenska folket. Så sade man då. Tiden har visserligen gått, men någon bred debatt har knappast förekommit. Vad man saknar är en angelägen strävan att föra ut detta till alla människor, eftersom döden är en händelse som förr eller senare berör alla. Den kommer oss nära då våra anhöriga och våra vänner går bort, och dödens faktum finns sedan närvarande i våra liv, både som ett levande förflutet och som ett faktum om framtiden. Att bli medveten om döden är ett nödvändigt inslag i människans mognadsprocess. Döden är ingen perifer sak, som man kan skjuta undan. För flertalet människor intar den då och då en central plats i medvetandet. Att det förhåller sig så vittnar både litteratur och musik om. Det är ett rikt upplevelseinnehåll som är grupperat kring döden, vare sig döden upplevs som en befriare från svåra lidanden eller som en förstörare av vad som är värdefullt och vackert. När man nu återigen inom sjukvården och annorstädes betonar människans rätt att dö en värdig död, är det för att man vill återerövra en viktig aspekt på livet som har riskerats att tappas bort. Trots dödens bittra faktum är det som om man vill markera människovärdet trots allt, in i det sista. I dag finns det ett stort intresse hos föräldrar att också fäderna skall få uppleva barnens inträde i livet vid förlossningar. Många fäder har vittnat om den fullkomligt outsägliga känsla man upplever vid ett sådant tillfälle. Det är då inte konstigt att rätten till en värdig död utgör den andra polen, som vi måste värna om: att närstående anhöriga har rätt att uppleva döden som ett gränsöverskridande, att man följer den döende fram till ett slut, när man får konstatera att livet har flytt och hjärtat stannat. Detta att vanliga människor har ett intresse av att få uppleva ett barns födelse och inträde i livet och en nära anhörigs död och utträde ur livet är en följd av att man har återupptäckt att dessa händelser är viktiga, inte bara för den människa som är närmast berörd utan också för omgivningen. När debatten inte har förts ut till alla de människor som har ett djupt intresse av den, har man alltså åsidosatt dessa vanliga människors rätt att ta ställning till det nya förslaget, som i varje fall i vissa fall skapar en helt annan, främmande situation när den nya definitionen skall inträda. Här får man lita till de vetenskapliga experternas försäkran att hjärnan och därför hela människan är död, trots att kroppen visar tydliga livstecken. På något sätt hör det betraktelsesättet en förgången tid till. Det hör ihop med 60 och 70-talens rationella och medicinskt-kliniska sätt att se på döendet, då man ännu inte hade upptäckt att människors döende också hör till den grannlaga del av sjukvården som kräver omsorg och omtanke, om både den döende och de anhöriga. Man har alltså inte precis ansträngt sig för att föra ut den här viktiga frågan 1 till debatt. I stället försäkrade sig socialministern om att det fanns en majoritet i riksdagen för att begreppet hjärndöd skulle bli lag i Sverige. Så blev det alltså med den öppna och breda debatten bland allmänheten och så var det med ansvaret och respekten för den allmänna opinionen. Nu är man beredd att driva igenom ett nytt dödsbegrepp. En värdering som vi ärvt genom generationer och som ligger djupt förankrad i folksjälen skall med enkel riksdagsmajoritet tas ifrån oss, därför att — som man säger — den tekniska utvecklingen har ansetts kräva det. Nu är frågan om när döden inträder varken en juridisk, teknisk eller politisk fråga. Det är en fråga om moral, känslor och förnuft. Man kan fråga sig om det verkligen är en uppgift för Sveriges riksdag att fatta beslut i frågor som rör liv och död och som rör människors allra innersta, och om man har rätt att fatta ett beslut som strider mot den djupa känsla av var gränsen mellan liv och död går som finns djupt nedärvd hos en stor del av svenska folket. Är en sådan lagstiftning verkligen meningsfull? Blir det som generationer av svenskar har ansett vara etiskt oaccepabelt nu etiskt acceptabelt efter ett beslut med enkel majoritet i Sveriges riksdag? Att ta ut organ från en människa, vars hjärta slår och vars cirkulation fungerar, är ett mycket allvarligt ingrepp. En av huvudfrågorna i hela problematiken vad gäller transplantationer är just i vilken utsträckning man får göra ingrepp. De flesta av oss är överens om att transplantationen kan vara av stor betydelse för en människa som ovillkorligen behöver ett nytt organ för sin överlevnad. Men det är också viktigt att man tar organen på ett sådant sätt att man inte kränker integriteten hos givaren. Enligt mitt sätt att se på detta sker en sådan kränkning, om man definierar bort problemet. En sådan bortdefiniering sker när man benämner en individ som död när hon alltjämt enligt gängse och allmän uppfattning lever, när man inte noga skiljer mellan döende och död. Om man definierar döden som inträdandet när hjärtat har stannat och andning och cirkulation har upphört, omintetgörs — eller i varje fall försvåras — då inte möjligheten till transplantation? Nej, inte om man inför en ny möjlighet till donation från donatorns sida. Om ett aktivt medgivande till donation föreligger, anser jag att ett ingripande för att rädda ett organ för transplantation är etiskt försvarbart och befogat. Det kan också gälla hjärtat. Mot det här resonemanget har tre invändningar rests. Den första är att man här förfar på samma sätt som anhängarna till hjärndödsbegreppet. Man griper in i en enligt definitionen levande kropp, vars hjärna dock har slocknat. Pulsen slår emellertid alltjämt, och resultatet av ingreppet är att det är ett livsavgörande organ som tas — t.ex. hjärtat —, och det är inte försvarbart. Mot det kan man alltså invända att man inte kan definiera bort problemet. Då skulle man kunna börja omdefiniera verkligheten, så att den passar olika behov. Vill man t.ex. köra bil på en gångbana, definierar man bilen som barnvagn. Det är ju definitionen av rättsfaktumet som är avgörande för rättspåföljden. Och definierar man en människa med total hjärninfarkt som död, kan man ta organ utan rättspåföljd enligt huvudkravet att ”aldrig ta opariga organ ur levande människor”. Men en definition som innebär död förändrar inte en verklighet som man upplever som levande. Att göra så är att förfalska verkligheten. Det är ett försök att besvärja verkligheten. Det är ett slags juridisk manipulation som är ovärdig ett samhälle som vårt. Åtgärden är ett medel som har ansetts helgat av ändamålet, nämligen att skaffa transplantat och på det sättet rädda liv. Men även om ändamålet är helgat, försvarar det inte medlen. Vi måste ha kravet på oss att nämna saken vid dess rätta namn, även om verkligheten därigenom till äventyrs blir mer komplicerad. Genvägar kommer förmodligen också i det här fallet att visa sig vara senvägar. Även om vinsterna med ett nytt hjärndödsbegrepp är uppenbara — rik tillgång till transplantat —, kan det nog hända att det pris man får betala i ett något längre perspektiv är väl högt. För att den lösning som vi presenterar i reservation 1 skall kunna accepteras såsom moraliskt försvarbar krävs det ett aktivt samtycke till donation. Invändningen håller inte att ett sådant här aktivt donationsförfarande, i skriftlig form eller klart uttalat, skulle vara svårt att få människor att ge sitt samtycke till. Att med jämna mellanrum i kampanjer aktualisera denna fråga borde kunna vara en framkomlig väg. En annan omständighet, som skulle utgöra ett starkt incitament till att människor skulle gå in för att aktivt medge donation, är att man framhöll ett sådant donationsförfarande som ett medvetet personligt offer, som det ju egentligen är fråga om. En sådan offerhandling skulle ge slutskedet av livet ett högt etiskt värde. Det skulle innebära att livets slutskede gav plats åt en hög etisk handling — en handling som genom sin halt skulle göra också den sista stunden på jorden meningsfull i en ny betydelse. Det är alltså här fråga om ett verkligt offer av en döendes liv — en handling som är meningsfull för livets fortsättning, till glädje för andra människor. Att offret av det egna livet framstår som främmande för oss är ingen tillräcklig invändning, för kravet finns redan i princip. Människor kommenderas ut i krigssituationer som i realiteten kan innebära offer av det egna livet för landets skull. Föräldrar kan offra sig för sina barn i kritiska situationer. Att öppna en möjlighet för en handling med djup etisk lödighet i livets slutskede skulle kunna ge livets avslutning en resning och döden en mening. Den tredje av de invändningar som brukar resas kan sammanfattas i frågan: Men är inte detta återigen mord? Nej, inte när en döende klart har uttalat sin villighet att offra sina sista timmar eller dagar till förmån för en annan människas liv och läkning och när man har konstaterat att total hjärninfarkt föreligger. Vad det här är fråga om är att bereda plats för en klart medveten offerhandling som en person är villig att utföra. En sådan handling legitimerar och berättigar läkaren med sin yrkeskunskap att biträda, så att ett sådant testamente kan genomföras. Enligt min uppfattning bör de nuvarande dödskriterierna bibehållas. För att lösa transplantationskirurgins dilemma bör i stället transplantationslagen ändras. I motion So120, som är undertecknad av nio centerpartister, föreslås att propositionens förslag om hjärndöd avslås och att aktivt samtycke från donator vid transplantation införs. Att ensidigt bara räkna med utslocknandet av människors intellekt, medan själva kroppen ges en underordnad roll, strider mot det allmänt accepterade helhetsperspektivet, där en människa är en odelbar enhet av kropp och själ. De traditionella dödskriterierna — puls och andning — är sådana att vem som helst kan konstatera om de förekommer. De har en omedelbar kontakt med vår alldagliga erfarenhet. Hjärndöd däremot är något som kan bestämmas endast av specialister och med hjälp av omfattande teknisk apparatur. Människor vid en dödsbädd kan själva förstå och på ett mera intimt sätt ha del i en anhörigs död om hjärta och lungor får visa när livet är slut. Om tekniken måste tas till hjälp blir vi distanserade från livets gräns, och det överlämnas åt experter att informera oss om vad som är liv och vad som är död. I debatten om hjärndöd har man ensidigt fäst avseende vid när en människa ”totalt och oåterkalleligt har förlorat förmågan att förena och samordna kroppens funktioner, fysiska och psykiska, till en fungerande enhet”. Är detta sant rent biologiskt? ”Hjärndöda” i respirator uppvisar ju ”samordnade” funktioner i kroppen i övrigt. Deras inre organ fungerar så bra att de är intressanta för transplantationer. En kvinna med total hjärninfarkt kan hysa och t.o.m. föda ett levande barn. En hjärndödsdefinition skulle här innebära en ny anknytning till en uppsplittring där kroppen betraktas som något mindervärdigt. Det har gjorts gällande att ”jaget och själen flytt” när total hjärninfarkt föreligger, även om patientens hjärta slår och cirkulation fungerar. Det skulle alltså inte längre vara en person som lever utan ett biologiskt preparat som på konstlad väg hålls i gång. Det är en syn på människan som man måste varna för. Patienten förtingligas och betraktas som ett objekt. Detta betraktelsesätt strider mot vad människor ser och konstaterar med sina sinnen. Det berövar också människor i allmänhet förmågan och rätten att med enkla medel konstatera när livet har flytt. Döden borde få förbli en hjärtesak, dels därför att det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, dels därför att ett hjärnrelaterat dödsbegrepp skulle beröva anhöriga och andra den demokratiska rätten att konstatera och uppleva dödstillfället och dödens inträde. Att vi genom ett riksdagsbeslut skall deklarera att människor med total hjärninfarkt, med ett hjärta som slår och cirkulation som fungerar, är döda är det många som har svårt att acceptera. Hjärnrelaterade dödskriterier är en konstruktion utan biologisk förankring som får till följd att den verklighet vi har framför våra ögon inte stämmer med det teoretiska påstående som riksdagen nu förväntas göra, nämligen att en människa är död trots att hjärtat slår och en samordning av inre organ fortfarande existerar. Ett teoretiskt påstående om dödens inträde genom ett riksdagsbeslut gör dessutom det medicinska och politiska sjukvårdsansvaret oklart och tvetydigt. Om det är någon grupp som har haft tillfälle att överväga den förändrade situation som ett nytt dödsbegrepp skulle innebära är det just sjuksköterskor och vårdpersonal. De intar i den nya situationen en unik ställning. Det är de som kommer att ha den nya situationen påträngande inpå sig, och denna stora grupp har reagerat kraftfullt och samfällt. Om det är något remissyttrande som skulle tas ad notam är det deras. Det faktum att man inte har gjort det visar på bristerna i kravet på en bred debatt, som jag har varit inne på — Prot. 1986/87:117 tidigare. 6 maj 1987 Herr talman! I dagens sjukvård är vad vi kallar informerat samtycke en självklarhet när det rör sig om ingrepp och behandlingar som skall göras. Nya hälsooch sjukvårdslagen från 1983 genomsyras av denna anda. Patienter och anhöriga är myndigförklarade och förutsätts ta ansvar både i sin friskvård och i sin sjukvård. Jag kan också peka på Helsingforsdeklarationen från 1975 vad beträffar klinisk forskning, där informerat samtycke är en självklarhet. När det gäller så allvarliga ingrepp som att ta vitala organ vid transplantation är det en självklarhet att informerat samtycke bör vara själva grunden i donationsförfarandet. Herr talman! Jag yrkar avslag på hemställan i socialutskottets betänkande 25 om hjärnrelaterade dödskriterier och bifall till reservationerna 1, 5, 7, 9 och 13.

Herr talman! I dag skall riksdagen alltså ta ställning till en ny dödsdefinition. Frågeställningarna är i stark förkortning dessa: Är en kropp vars andning och cirkulation upprätthålls på artificiell väg levande eller död? Har man rätt att från en sådan kropp operera bort t.ex. hjärtat för transplantationsändamål? Har man rätt att använda kroppen för medicinsk forskning? Med nuvarande definition blir svaren nej, men med den nu föreslagna definitionen blir svaren ja. Ett dödsbegrepp måste bygga på klarhet och trygghet. Döden skall vara lätt att definiera och synlig för var och en. Det får inte finnas någon oro eller osäkerhet hos oss om vem som är död eller inte. Med det nu föreslagna dödsbegreppet måste olika former av diagnostik tillgripas för att fastställa döden. I och med att man tvingas diagnostisera döden blir den abstrakt och ogripbar för de anhöriga. Döden skall inte kunna administreras av läkarvetenskapen. Frågan om döden får inte bli en expertfråga. Det nu gällande dödsbegreppet, det hjärtrelaterade, grundas på det enkla faktum att en människa inte kan leva utan en fungerande blodcirkulation. Att hjärtat har stannat är enkelt att konstatera med stor säkerhet. Fungerar inte hjärtat slutar givetvis också hjärnan att fungera. 99 20 av de människor som dör under ett år i vårt land dör genom att hjärtat stannar. Bara några hundra — mellan 200 och 700 människor — dör ”hjärndöden”. Den innebär att patienten har en definitivt utslocknad hjärna och att andning och hjärta hålls i gång med respirator. Hos den ”hjärndöde” upprätthålls alltså en del av livsfunktionerna och organ med konstlade medel. Respiratorn — den artificiella vägen att hålla i gång livet — kan hålla liv i patienten några timmar, några dagar eller högst ett par veckor. Sedan stannar hjärtat också, oavsett hur många tillgängliga intensivvårdsåtgärder som sätts in. Jag tycker att vi kan ha tid att vänta dessa timmar eller dagar. Det handlar ju om ett så litet antal människor — varför skulle vi ändra dödsbegreppet för 15 detta fåtals skull? En människa med utslocknad hjärna skall inte betraktas som död, utan som döende, som en svårt sjuk människa. Det av regeringen, och nu också av socialutskottsmajoriteten, föreslagna dödsbegreppet skapar en oklar gräns mellan liv och död. Detta bevisas också av att regeringen föreslår vissa undantag från att stänga av respiratorn trots att patienten dödförklarats, nämligen vid långt framskriden graviditet och när det är aktuellt att ta organ för transplantation. Ett dödsbegrepp med undantag är inte bra, utan det är oetiskt och skapar osäkerhet. Ett av dessa undantag visar på kopplingen till transplantationskirurgins behov. En genomgång av medicinsk fackpress visar att diagnosen ”hjärndöd” inte är 100-procentigt säker. Precis som i all annan diagnostik beror osäkerheten till stor del på inre biologiska felkällor. Och precis som i all annan diagnostik hänger tillförlitligheten på sjukhusets resurser och på läkarnas noggrannhet, skicklighet och omdöme. Om nu beslutet om några timmar blir ett nytt dödsbegrepp borde, för att det med total säkerhet skall kunna fastställas att hjärnan är fullständigt utslocknad, alltid s.k. cerebral angiografi utföras. Herr talman! Frågan om de nya dödskriterierna kan inte frikopplas från frågan om transplantationskirurgins utveckling och behov av organ. Det är uppenbart att det är just transplantationskirurgins behov av friska syregenomströmmade organ som nu har lett fram till propositionens förslag om ett ändrat dödsbegrepp. Det är bara hjärttransplantationer som inte kan göras sedan blodcirkulationen avstannat. Alla andra transplantationer går att genomföra med det dödsbegrepp vi har i dag, det hjärtrelaterade. Undantaget vid dödförklaringen är just för att klara dessa transplantationer. Den dödförklarade skall kunna vårdas som lik, trots att vård av döda enligt utredningen normalt är en orimlighet. Till detta kan kanske också komma frestelsen att vänta med fastställandet av hjärndöden tills tiden för en möjlig transplantation närmat sig. Då uppstår risken att dödförklarade människor hålls som organbanker. Det finns vissa skiljelinjer i det yrkande om avslag på propositionen som kommer att föreligga till omröstning om några timmar. Det finns vissa ledamöter som trots att de är motståndare, som jag är, till ett ändrat dödsbegrepp ändå vill trygga hjärttransplantationerna. Det vill man göra på följande sätt: genom ett aktivt donationsförfarande skall tillåtelse ges att plocka ut levande organ från den levande kroppen. Detta sätt att förhålla sig tycker jag är djupt oetiskt. Dessa ledamöter i kammaren vill ta ut levande och livskraftiga organ ur en döende, men levande människas kropp. Enligt mitt sätt att se tar man livet av dessa patienter, sedan må de kallas hjärndöda eller ej. Hjärttransplantationer förutsätter att organ tas från människor med pågående cirkulation. För mig är det självklart att det under sådana omständigheter krävs ett aktivt donationsförfarande, som bygger på ett personligt ställningstagande efter en saklig och grundlig information. Jag menar att det för alla parter måste vara bättre med ett sådant aktivt donationsförfarande. Jag menar också att detta skriftliga medgivande måste innefatta alla sorters donation av organ, också av dem som i dag tas utan någon som helst förfrågan, t.ex. hornhinnan. Det är viktigt för att trygga respekten för en död människa och för hennes kropp. Ett aktivt donations förfarande skulle kanske till en början begränsa tillgången på organ. Men = Prot. 1986/87:117 med en öppen debatt och en utförlig information kan tillgången på organ 6 maj 1987 säkerligen tryggas. En undersökning visar att hela 62 90 av de tillfråggddevar. — — — för att donera, men bara 2 90 hade gjort en donation. Det visar att det finns Hjärnrelaterade dödsen stor vilja att donera, men att informationsinsatserna brister. kriterier m.m. Att dödförklara en människa vars hjärna är utslocknad, men vars hjärta slår, vars blodomlopp fungerar och vars kropp är varm måste strida mot vad många människor anser vara naturligt. Att kalla en människa som har många tecken till liv och vars kropp är levande, t.o.m. så levande att den kan hysa och nära ett foster, för död, det tycker jag är kränkande. Den människan är för mig i stället döende och kommer att dö. Om vi lär ut att se liv som död kommer det att på sikt få skrämmande följder. Utredningens och propositionens definition av död består av begrepp och kriterier som är en filosofisk och en juridisk konstruktion. Jag tycker att detta förslag måste förkastas, eftersom det bryter ner respekten för människovärdet att dödförklara en biologiskt levande människokropp, liksom det bryter ner respekten för människovärdet att människokroppar hålls vid liv bara som objekt för medicin och forskning. Ett nytt hjärnrelaterat dödsbegrepp för osäkerhet med sig. Begreppet hjärndöd — och det kanske är det allra allvarligaste — leder även till möjligheter att flytta gränser. Vi är med andra ord inne på ett sluttande plan. Nya värderingar kan komma att göra sig gällande. Nästa gång kan det kanske bli fråga om att dödförklara kroniskt djupt medvetslösa människor. Vi håller på att förlora respekten för livet då vi både manipulerar livet inför födelsen och intill döden. Utan att vara teknikfientlig och utan att förringa medicinvetenskapen måste man ändå sätta gränser för vad som kan vara rimligt och vad som kan vara riktigt utifrån ett etiskt synsätt på mänskligt liv. Vi håller nu på att utveckla ett felfritt samhälle med evigt liv, där alla våra organ är utbytbara. Denna utveckling pågår samtidigt som andra forskare forskar fram förintelsevapen, där hela jordens existens står på spel. Mänskligheten balanserar, sett ur många synvinklar, på en knivsudd. Lagförslaget om ett nytt dödsbegrepp måste ses som en del i ett helt komplex, vars andra delar bl.a. heter genteknologi, fosterdiagnostik, konstgjord befruktning och transplantationsteknik. Sett i detta sammanhang avtecknar sig här tydligt en utveckling som ger möjligheter att manipulera mänskliga arvsanlag, att eliminera oönskade individer på fosterstadiet och möjligheter att välja ut vissa individer, vars existens upprätthålls genom transplantation av organ. Med ett hjärnrelaterat dödsbegrepp är vi, som jag sade tidigare, inne på ett sluttande plan, där det svaga ställs mot det starka och där det svaga — som alltid — förlorar. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Herr talman! Döden är inte bara livets slut, utan också en del av vårt liv, i den meningen att vi gång på gång tvingas ta avsked av människor som vi 17 älskar och vars döende djupt griper och engagerar oss. Det förslag som vi nu skall ta ställning till har väckt mycket starka känslor. Man har framställt det som om politikerna ville rucka på en sedan sekler nedärvd föreställning om döden, och en sådan ambition har uppfattats som både egenmäktig och förmäten. En våg av protester har gått över landet, och jag tror att vi alla här i riksdagen har mött många människor som känt stor oro inför detta förslag. Det är därför desto viktigare att klara ut vad lagförslaget egentligen innebär och vad det inte innebär. Jag menar att det framför allt finns tre missförstånd som behöver redas ut. Det första missförståndet är att det här skulle handla om ett helt nytt dödsbegrepp, en radikal omstöpning av vår syn på livets slut. Jag tror att den missuppfattningen har fått näring av att frågan ofta litet slagordsmässigt har beskrivits som hjärtdöd eller hjärndöd, den ena döden eller den andra. Men detta är en falsk motsättning. Det finns bara en död och ett dödsbegrepp. Det är en falsk motsättning därför att vår traditionella föreställning om döden faktiskt inte varit så enkel och okomplicerad och odelat koncentrerad på hjärtat som man ofta gör gällande. Det har länge funnits en både intuitiv och medveten insikt om att döden är något mer sammansatt än själva hjärtstilleståndet — att det också är andra funktioner i kroppen som slutar att fungera. Tänk t.ex. på det fall då en människa råkar ut för en olyckshändelse och hjärtat slutar att slå. Vår första impuls är då inte att säga att den människan är död, utan det är i stället att åter försöka få fart på hjärtat. Själva hjärtstilleståndet är inte ens i dag någon tillräcklig och avgörande indikation på att en människa är död. Det är först när hjärtstilleståndet har varat så länge att hjärnan oåterkalleligt har slocknat som vi vet att människan är död. Nu dör ju de flesta av oss inte i olyckor utan efter en kortare eller längre tids sjukdom. I sådana fall vet man för det mesta att det är lönlöst att försöka få i gång hjärtverksamheten igen, och då vidtas självfallet inga aktiva åtgärder för att häva stilleståndet. När hjärtat har slutat slå upphör blodcirkulationen, och därmed upphör också förutsättningarna att ge syre åt hjärnan. Hjärtstilleståndet leder i sådana fall till att människan dör, men hjärtstilleståndet i sig är inte liktydigt med döden. Så är det i dag, och så kommer det att förbli också i framtiden. Det andra missförståndet om den här lagen går ut på att hjärtstilleståndet skulle försvinna ur diagnosen av människans död. Men så är det ju inte alls. För de allra flesta människor — över 99 90 — kommer hjärtstilleståndet precis som i dag att vara den indikation varigenom man fastställer att någon har dött. För det är ju just genom det varaktiga hjärtstilleståndet som hjärnan slås ut och döden inträder. Att hjärtat stannar och cirkulationen varaktigt upphör kommer med andra ord att förbli det indirekta kriterium varigenom man för de allra flesta människor fastställer att livet har flytt. Endast för de mellan 200 och 700 människor som varje år avlider efter en total hjärninfarkt behövs det andra kriterier för att konstatera att döden har inträtt. Men om det nu är så — varför behövs det då en lag? Är det inte klåfingrigt och förmätet att i paragrafer försöka reglera något så existentiellt och ogripbart som själva döden? Därmed kommer jag in på det tredje missförståndet. Det tredje missförståndet är att det i dag saknas regler på detta område, att det nu är första gången som vi skulle införa regler. Så är det inte alls. Sedan 1973 finns det bestämmelser som socialstyrelsen har utfärdat och som säger att när hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort är det tillåtet att stänga respiratorn. Det är den regel som gäller i dag. En del menar att det borde räcka med den regeln. Varför lagstifta, säger man, när vi redan har socialstyrelsens cirkulär? I likhet med en mycket bred opinion inom läkarkåren anser majoriteten i socialutskottet att det faktiskt inte är särskilt tillfredsställande att en fråga av denna dignitet skall hanteras med hjälp av ett cirkulär från socialstyrelsen. Vi har ju normer av olika grad och olika auktoritet i vårt samhälle. Vi har grundlagar och lagar som beslutas här i riksdagen. Vi har förordningar, som utfärdas av regeringen, och längst ner i det administrativa systemet har vi författningar, anvisningar och cirkulär, som utfärdas av enskilda myndigheter. Var på den här stegen hör frågan om döden hemma? Ja, jag tycker för min del att det är självklart att det inte är en fråga som det ankommer på ett ämbetsverk att reglera. Ser man riktigt noga på socialstyrelsens cirkulär så innebär det faktiskt — med nuvarande rättsliga vakuum på det här området — att en läkare ges rätt att vidta åtgärder som innebär att patienten dör. Så är det om man läser cirkuläret efter dess bokstavliga lydelse. Det är faktiskt inte en tillfredsställande ordning. Därmed är jag tillbaka till frågan om varför det behövs en lag. Att saken regleras blir ingen nyhet — den är redan reglerad. Det nya består i att regleringen sker i lagform, dvs. i normer med en högre auktoritet, och att den klarare än tidigare ger uttryck åt det synsätt som är dominerande, för att inte säga nästan allenarådande, i modern läkarvetenskap både i Sverige och i andra länder. Vi har från utskottets sida tagit del av många läkares synpunkter, vi har tagit del av det stora remissmaterialet och av synpunkter från experter och lekmän på många områden, och vi har då noterat att det finns ett starkt stöd för det här synsättet. Även bland dem som menar att en lagstiftning inte är nödvändig delar de allra flesta den medicinska bedömningen, att det avgörande kriteriet för människans död är just det slutliga och totala bortfallet av hjärnfunktionen. Från utskottets sida menar vi att det kommer att uppstå större klarhet och rättssäkerhet om vi i lag slår fast den uppfattning, som slagit igenom i praktiskt taget alla länder där det förekommer intensivvård och som delas av en utomordentligt bred opinion av svenska läkare — således även av de flesta motståndare till den nya lagen. Man har sagt att detta inte kan vara en fråga för politiker, att det är fel att fatta majoritetsbeslut i en fråga av den här typen. Men då skulle jag vilja ställa frågan: Är det då rätt att detta är en fråga för läkare att själva bestämma? Är det rätt att vi har ett ämbetsverk som utfärdar en författning som ger läkaren rätt att avsluta livet?

ventilatorbehandling alltid varaktigt upphör att fungera inom tre veckor och vanligen redan efter några dagar efter det att cirkulationen till hjärnan har upphört. När prognosen fastställts enligt ovan är därför all vidare behandling meningslös. Behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet kräver följaktligen inte att ytterligare terapeutiska åtgärder vidtas eller att redan insatta åtgärder fortsätts. — Med andra ord: Läkaren kan själv bestämma om han vill fortsätta behandlingen eller om han skall avbryta behandlingen. Det är den makten och befogenheten som läkaren i dag har, och det är den makten som reservanterna slår vakt om. Jag tycker inte att den ordningen ger uttryck för en större respekt för livet än den som majoriteten i utskottet nu vill införa. Den lag som föreslås i propositionen kallas ”lagen om dödens inträde”. I namnfrågan har utskottet tagit intryck av den kritik som har framförts i motionen av Gunnar Biörck i Värmdö. Vi föreslår att lagen i stället skall kallas ”lagen om kriterier för fastställande av människans död”. Den rubriken kan förefalla ovig, men den ger i gengäld en mer exakt beskrivning av vad lagen i själva verket innehåller. Herr talman! Låt mig så övergå till frågan om organdonation. Utgångspunkten är ju här de framsteg som under senare årtionden har gjorts inom läkarvetenskapen. Människor som tidigare skulle ha dött därför att ett kritiskt organ inte fungerar kan numera räddas till livet genom en transplantation. Donatorerna är ibland levande människor, vanligen anhöriga, men organ kan också tas till vara från patienter som just har avlidit. Den grundläggande principen för organdonation måste vara att varje människa skall ha en ovillkorlig rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är därför angeläget att så många som möjligt under sin livstid konfronteras med frågan om de i händelse av en för tidig död är beredda att medverka till att en annan människa får leva vidare. Har någon gett uttryck för en negativ inställning till organdonation måste en sådan uppfattning under alla omständigheter respekteras. Den regeln gäller redan i dag, och den kommer nu att skärpas genom en justering i transplantationslagen som utskottet tillstyrker. Skärpningen innebär att om den presumtive donatorns uppfattning inte är känd så måste anhöriga till donatorn tillfrågas, och om flera anhöriga har olika meningar så får transplantation inte ske. Nu finns det i riksdagen flera motionärer som menar att samtyckeskraven bör gå ännu längre. Man bör kräva ett s.k. aktivt samtycke, som innebär att organdonation enbart skall få ske om donatorn har gett sitt personliga medgivande. För min del vill jag gärna tillstå, att jag har stor förståelse för resonemangen i dessa motioner. De stämmer väl överens med den grundläggande principen att var och en bör vara suverän över sin egen kropp — även efter döden. Ändå har jag och utskottets majoritet kommit till slutsatsen att ett kategoriskt krav på aktivt samtycke inte bör uppställas. Ett skäl till det är att många presumtiva donatorer är minderåriga. Många, vars organ går att använda för att förlänga livet för andra, dör vid en ålder då de inte har haft anledning att tänka igenom frågan om organdonation. Erfarenheterna från de försök som har gjorts utomlands att få människor att — Prot. 1986/87:117 bära s.k. donatorskort eller att på annat sätt registrera sina uppfattningar i 6 maj 1987 den här frågan är heller inte särskilt uppmuntrande. Det är helt enkelt inte särskilt lätt att åstadkomma ett samhälleligt bokföringssystem för ställningstaganden till organdonation. Alla som har följt de senaste årens diskussion om dataintegritet vet nog också att intresset för att bygga upp nya stora eller allomfattande personregister är rätt begränsat. Från utskottets sida menar vi därför att det är bättre att skärpa transplantationslagen och samtidigt tillsätta en utredare som har till uppgift att överväga om ytterligare förändringar är motiverade. Härigenom klargörs att om donatorns inställning inte är känd måste kontakter med anhöriga ske. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till socialutskottets hemställan angående propositionen. Till några övriga punkter i betänkandet ber jag att få återkomma vid ett senare tillfälle i debatten.

Herr talman! Daniel Tarschys vill göra gällande att detta egentligen inte är något nytt och att det finns falska motsättningar i resonemanget kring det nya dödsbegreppet. Som intäkt för detta tar han att det sedan 1973 har funnits möjlighet för en läkare att avbryta en behandling, om den är helt utan betydelse för patienten. I sådana fall är läkaren inte tvungen att fortsätta behandlingen av en patient som lagts i en respirator, utan läkaren kan stänga av respiratorn och patienten dör. Det känns riktigt för mig med det här tillvägagångssättet. Det är betydelsefullt att man inte bedriver vård in absurdum. I de fall behandling inte skulle göra nytta tycker jag det är riktigt att avbryta den. När detta har skett, har man ändå inväntat den stund när hjärtat slutat slå. Det är först då man har dödförklarat patienten. Nu är det något helt nytt vi håller på att införa. Vi har ännu inte haft det förhållandet att man inte behöver vänta på att hjärtat skall sluta slå, utan att det räcker med att hjärnan är utslocknad. Det är det som är den stora skillnaden. Jag tycker att vi ger oss in på en farlig väg, om vi skulle anta ett dödsbegrepp som bara bygger på hjärnans utslocknande.
Herr talman! Om betänkandet går igenom kommer vi här i dag att fatta ett beslut, som medför att man kan förklara en patient för död då total hjärninfarkt föreligger, men hjärtat fortfarande slår och cirkulationen fungerar. Det är faktiskt fortfarande så, Daniel Tarschys, att det är läkarna som får det avgörandet i sin hand. Det är de som skall avgöra när och om total hjärninfarkt föreligger, och de skall göra konstaterandet med hjälp av tillgänglig teknisk apparatur. Sedan till socialstyrelsens cirkulär som Daniel Tarschys citerade. Cirkulärets viktigaste punkt gäller att man stänger respiratorn när all vidare behandling är utsiktslös. Innan respiratorn tas bort diskuterar man med de anhöriga, som då får tid på sig att acceptera situationen. Den viktigaste punkten är dessutom att något dödförklarande inte sker förrän hjärtverksamhet och blodcirkulation har upphört. 21 Man kan enligt min mening inte, som i Daniel Tarschys modell och i utskottsbetänkandets förslag, utfärda dödsattest för en patient som har total hjärninfarkt, men vars hjärtverksamhet och cirkulation fortfarande fungerar.

Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att vi reder ut begreppen. Som utskottets ordförande säger har en rad missuppfattningar funnits i denna debatt. Samtidigt måste vi dock klart slå fast den stora skillnad som uppstår i förhållande till nu gällande ordning, om man i Sveriges riksdag lagfäster ett sådant dödsbegrepp. I cirkulärskrivelsen talas det om att avbryta en meningslös behandling. Det är inte fråga om att dödförklara patienten. När det gäller det sätt på vilket läkare skall vårda patienter, har vi i Sveriges riksdag haft som huvudprincip att inte fatta några beslut, utan att i stället säga att dessa frågor står över riksdagens beslut. I fråga om hur vissa former av vård skall bedrivas i Sverige är det också naturligt att cirkulärskrivelser och råd ges ut av den högsta statliga myndigheten på detta område, nämligen socialstyrelsen. Skillnaden är att vi nu i dag i Sveriges riksdag skall fatta beslut om att människan är död när hjärnan oåterkalleligen har upphört att fungera. Det är ett dödsbegrepp som många upplever som felaktigt därför att det strider mot den princip som hittills har gällt — ett cirkulationsrelaterat dödsbegrepp. Det är där vi har konflikten. De läkare som säger att de inte kan skriva ut en dödsattest på dessa grunder får ett riksdagsbeslut som fastställer att de skall skriva ut en dödsattest på sådana grunder. Det är det som är problemet, och det är detta som gör att vi inte bör fatta ett sådant beslut. När det gäller transplantationslagen anser jag att lagförslaget inte är tillräckligt — det lägger för stor börda på de anhöriga. Utskottets ordförande säger att vi inte kan bygga upp ett samhälleligt bokföringssystem där vi skall registrera donatorer. Men, snälla kammarledamöter, i en så oerhört viktig integritetsfråga som den som gäller donation av livsviktiga organ får inte ett administrativt system lägga hinder i vägen. Det finns många olika möjligheter att klara ett mer aktivt donationsförfarande. Vi får inte böja oss för vissa krångligheter i det administrativa systemet när det gäller en fråga av så hög dignitet som integriteten.

Herr talman! När det föreligger en total hjärninfarkt har människan inga som helst möjligheter att koordinera rörelser i sin kropp, att behärska sin kropp eller att själv hålla hjärtverksamheten och blodcirkulationen i gång. Det är enbart på artificiell och teknisk väg som det kan ske. En utomordentligt bred majoritet av läkare över hela världen är klara över att det förhåller sig så. De flesta länder i vilka det förekommer intensivvårdsverksamhet har accepterat det synsättet då det gäller att fastställa när en människa skall anses vara död. Den ordningen anser vi skall gälla också i Sverige. Reservanterna slår vakt om en ordning som innebär att den hjärndöde, den som har råkat ut för den totala hjärninfarkten, skall anses som levande och att läkaren skall ha rätt att bestämma när döden skall inträda. Det är att ge en ohygglig makt åt läkaren. Det sägs att det är fel att politiker skall fatta beslut om vilka dödskriterier som skall gälla. Då vill jag fråga: Är det riktigare att socialstyrelsen utfärdar ett cirkulär som ger denna befogenhet och makt åt den enskilde läkaren? Jag tror faktiskt att även de som har motsatt sig lagförslaget och även de som har blivit oroade, inte minst av alla missförstånd som har uppstått i debatten, kommer att sluta upp kring riksdagsbeslutet när det väl är fattat. Jag är på det klara med att det finns en stor oro i landet. Man tror att hjärtrelaterade dödskriterier försvinner genom den nya lagen. Men så är ju inte fallet. De allra flesta av oss kommer att förklaras som döda när hjärtstilleståndet har blivit slutgiltigt varaktigt. Hjärtstillestånd kommer för de flesta i landet fortfarande att vara indikationen på att döden har inträtt.

Herr talman! Jag delar utskottsordförandens mening att till mer än 99 90 kommer det traditionella dödsbegreppet att gälla vid fastställande av dödens inträde, och det är det intressanta. För en oerhört stor majoritet av människor som lämnar sinnevärlden kommer man att lägga fast att döden har inträtt på grunder som strider mot vad riksdagen anser, dvs. som strider mot ett dödskriterium som riksdagen har fattat beslut om. Visar inte det hur knepig och konstig situationen är? Enbart i det fåtal fall där total hjärninfarkt konstateras kommer det nya dödskriteriet att tillämpas. Jag måste ännu en gång understryka skillnaden mellan innehållet i socialstyrelsens cirkulär och det kommande riksdagsbeslutet om kriterierna för dödens inträde. Socialstyrelsens cirkulär går ut på att livsuppehållande behandling skall avbrytas. Läkaren får bestämma när döden inträder. Enligt gällande tradition lever en människa så länge blodet cirkulerar i hennes kropp. Men vad som nu kommer att ske, ärade kammarledamöter, är att Sveriges riksdag i princip skriver ut en generell dödsattest för de människor hos vilka total hjärninfarkt har inträtt. Det är enligt mitt sätt att se saken det felaktiga i hela denna ordning. Hittills har den principen gällt att läkarna skall ansvara för vården utifrån de etiska regler som samhället har byggt upp tillsammans med läkarvetenskapen. Nu frångår utskottsmajoriteten denna princip, därför att man vill lagfästa ett dödsbegrepp som kommer att tillämpas i ett fåtal fall i vårt land.

Herr talman! Om utskottsmajoritetens förslag går igenom i dag kommer läkarna att få avgörandet i sin hand då det gäller att fastställa att en människa är död när total hjärninfarkt föreligger, även om det sker med hjälp av teknisk apparatur. Att dödförklara en människa vid total frånvaro av mentala och intellektuella funktioner är enligt min mening en farlig väg att gå in på. Vi upplever nämligen med våra sinnen att människor med total hjärninfarkt, liggande i respirator, ändå har livsfunktioner — slående hjärta, fungerande organ och förmåga att föda barn. Om sådana människor skall definieras som döda får vi två kategorier av döda människor. Det är en orimlighet som blir en realitet, Prot. 1986/87:117 om föreliggande förslag går igenom. Beslutet innebär att patienter som 6 maj 1987 dödförklaras hålls vid liv i respirator för att vissa av deras organ skall kunna Ta rt aka. utnyttjas för transplantation. Dödförklarade människor kommer att vårdas på intensivvårdsavdelningar i väntan på transplantation. Det är den omständigheten som gör att sjuksköterskornas fackförbund skarpt vänder sig mot förslaget om hjärnrelaterade dödskriterier.

Herr talman! Det är sant att människan inte kan samordna sina funktioner om hjärnan är utslocknad och död. Hjärtat slutar då att slå inom kort. Det kan hållas i gång några timmar eller dagar med hjälp av respirator. I Japan har man lyckats hålla hjärtat i gång och hålla ”liv” i en hjärndöd människa i S1 dagar. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv på denna fråga. För mig består en människa av både hjärta och hjärna. Dessa begrepp måste hållas samman. Enligt min mening måste båda dessa organs funktioner vara utslocknade innan en människa dödförklaras. Det finns begränsningar för och invändningar mot diagnosen hjärndöd. Alkohol, narkotika och sömnmedel kan leda till en medvetslöshet som nära nog är omöjlig att skilja från diagnosen hjärndöd. Det är särskilt allvarligt, eftersom drogoch läkemedelsförgiftade patienter vid rätt ställd diagnos och behandling har goda utsikter att överleva och bli återställda. Därför borde den s.k. cerebrala angiografin utföras när hjärninfarkt konstateras. Jag tycker att läkarna med det nu föreslagna nya dödsbegreppet får ännu mera makt än vad de har i dag, eftersom man måste diagnostisera med hjälp av kvalificerad apparatur. Det är nödvändigt att göra så för att säkert kunna konstatera att det är fråga om en utslocknad hjärna. Det är säkrare med det dödsbegrepp vi har i dag, det hjärtrelaterade. Vad som nu föreslås skapar en oklar gräns mellan liv och död.

Herr talman! Göte Jonsson sade att de flesta människor kommer att förklaras döda på ett annat sätt än vad som står i lagen. När jag hörde det blev jag litet bekymrad, måste jag erkänna. Lagen om dödens inträde omfattar bara tre paragrafer, och ändå har Göte Jonsson inte tagit del av dem. Det framgår tydligt att lagen uppställer två sätt att fastställa döden. Det första och det vanligaste är att just ge akt på hjärtat och blodcirkulationen. ”Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt”, heter det. ”Detta skall ske, om andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.” Detta kommer att förbli det normala sättet att fastställa människans död. Det är bara i det undantagsfall då man på teknisk och artificiell väg upprätthåller blodcirkulationen som det finns anledning att på andra vägar fastställa att hjärnans funktioner har upphört. En röd tråd i Ulla Tillanders inlägg har varit att vi riskerar att kasta oss i 24 armarna på tekniken, att vi träder in i en värld där de egna förnimmelserna inte längre betyder något utan där tekniken härskar. Men i själva verket är det ju just bara genom tekniken som hjärndöda människors cirkulation kan upprätthållas. Tänk bort tekniken, tänk bort respiratorn, och hjärndöden leder omedelbart till att cirkulationen upphör. Jag tror att det finns anledning att komma i håg att det är på helt artificiell väg som cirkulationen och hjärtverksamheten hålls i gång när hjärndöd har inträtt. Tänk bort tekniken, då försvinner också problemet!

Herr talman! Jag vill först beklaga att socialministern inte kan vara här i dag och delta i debatten. Anledningen är att hon är på WHO:s ministermöte i Geneve de här dagarna, där bl.a. aidsfrågan behandlas. Det är ett möte som hon förväntas delta i tillsammans med sina socialministerkolleger och ett möte som är bestämt mycket långt i förväg. Riksdagsdebatten här har inte heller varit möjlig att flytta. Jag har blivit ombedd att säga detta för undvikande av missförstånd. Herr talman! Vi har lyssnat till en vad jag tycker klargörande debatt, där utskottets ordförande utomordentligt väl har förklarat vad majoriteten står för. Men jag vill ändå ta tillfället i akt och säga några ord i sammanhanget. Vi står i begrepp att ta ställning till en lag om kriterier för bestämmande av människans död. Jag hoppas att förslaget i dag vinner bred anslutning. Det skulle vara en fördel. Det utesluter inte att jag har stor respekt för alla som känner tveksamhet. I dessa dagar har vi fått ta emot åtskilliga opinionsyttringar mot men också för förslaget. Frågan om vilka kriterier vi skall använda för fastslående av en människas död är gammal. Redan 1958 berördes den i samband med en lag om tillvaratagande av vävnader och annat material från avliden person. Sedan har den återkommit med jämna mellanrum, inte minst i socialutskottet och riksdagen. Det har också för mig tagit tid att ta ställning. Ett besök vid Kennedyinstitutet för etiska frågor vid Columbiauniversitetet i Washington, som socialutskottet gjorde för några år sedan, hade emellertid en avgörande betydelse för mig personligen. Där har man samlat en mycket stor kunskap i denna fråga, där medicinska, teologiska, etiska och allmänfilosofiska bedömningar har vägts in. Deras stöd för hjärndöden var entydigt. Frågan om döden berör oss alla. Den kommer nära oss när vi ställs inför frågan att bestämma när den inträffar. Den har för många också en religiös betydelse. För alla har den en etisk. Frågan kan synas, i dagens debatt, större än den i själva verket är. Läkare har i samråd med anhöriga sedan 1973, enligt ett cirkulär från socialstyrelsen, rätt att avbryta respiratorbehandlingen om ”vidare behandling är meningslös från medicinsk synpunkt”. Man utgår då ifrån ”totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna”. Men det betyder, som utskottets ordförande har framhållit, att läkaren avgör när respiratorbehandlingen skall upphöra. Först därefter förklaras människan död. Teologiska fakulteten i Uppsala betecknar med rätta cirkuläret som en halvmesyr och ett provisorium. Vad som nu föreslås, är att döden definieras i lag. Död är den vars hjärna är död; då total hjärninfarkt är konstaterad. Detta utgör, enligt vår mening i utskottet, en ökad säkerhet. Liv och död blir inte beroende av den medicinsk-tekniska utvecklingen, här i form av respiratorbehandling. När läkaren med säkerhet har konstaterat att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort, då har döden inträtt. Det är den enkla meningen i förslaget. Av tradition har hjärtat känslomässigt ansetts vara livets centrum. Därifrån pumpas det livgivande blodet som ger syre åt hjärnan. Men det är i själva verket hjärnan som samordnar våra psykiska och fysiska impulser. Den är livets centrum. Allt andligt liv gestaltas här. Där samordnas även cirkulation och andning. Därom torde också råda enighet, det tror jag är viktigt att understryka än en gång. Jag nämnde att vi fått många brev under de senaste dagarna. Ett har kommit från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Det utgör en sammanfattning av en längre redogörelse som de överlämnade till socialutskottet vid en uppvaktning och som också tillställts riksdagsledamöterna. Jag tar mig friheten att läsa upp brevets sex att-satser, eftersom jag helt kan instämma i dem.

Danmark har nu lagt fram sitt förslag. Enligt uppgifter lär det gå igenom i folketinget i höst, då sista behandlingen av förslaget sker. Om vi i dag mot förmodan skulle avslå socialutskottets majoritetsförslag skulle vi snart vara totalt ensamma i västvärlden. Vi behandlar i dag också ett förslag om en ändring i transplantationslagen. Förslaget ger ett starkare skydd för den enskilde än vad som gäller i dag. Utgångspunkten är att ett nej alltid skall respekteras. Ingen skall kunna ta något organ, om vederbörande sagt nej eller i sin livstid gett uttryck för detta. Om de anhöriga är oeniga, skall heller inget organ tas för transplantation. Men om man vet att personen i fråga inget skulle ha haft emot att ge organ till någon annan för att rädda liv eller om ett direkt medgivande föreligger, då skall transplantation få ske. De anhöriga får avgöra i tveksamma fall. Jag har tillhört dem som velat gå längre och förorda ett ”testamentsförfarande”. Men bl.a. de njursjuka har haft något att säga oss under resans gång. Det kan bli svårt för dem om de inte kan få tillgång till njurar. Varje år får 300-400 människor en ny njure. 80 90 av dessa får den från en avliden. Alternativet för dem är en dialysapparat, och var och en förstår vad det innebär. Frågan om transplantation och angränsande problem, bl.a. frågan om medgivande, skall, som det har sagts här tidigare, nu utredas vidare. Utredningsman med sakkunniga, bl.a. från handikapprörelsen och sjuksköterskefacken, har redan tillsatts. Det kanske än en gång bör påpekas att i de flesta fall sker ingen ändring mot vad som för närvarande gäller i fråga om fastställande av när döden inträder. När andningen upphört och hjärtat har slutat att slå, då inträder döden, därför att då slutar också hjärnan fungera. Den totala hjärninfarkten inträder efter en kort stund. Undersökning och diagnostik av hjärnans funktioner blir bara aktuella vid olyckshändelse och vård på våra intensivvårdsavdelningar — det rör, som det också har sagts, mellan 200 och 700 personer av ca 90 000 som dör varje år. Så några ord om de huvudsakliga reservationerna. Den dominerande linjen är att vi inte behöver någon lag, som det har framhållits här. Det menar jag är att leva med det provisorium som socialstyrelsens cirkulär från 1973 i själva verket utgör. Antagandet av en lag stärker med andra ord rättsskyddet. En annan försvarslinje för ett avslag är att man kan ändra transplantationslagen, så att organ, även livsviktiga som hjärta och lungor, kan tas innan vederbörande förklarats död. Jag finner det naturligtvis helt oacceptabelt. I olika sammanhang har det också uttalats vad detta i själva verket innebär. Det är en av fördelarna med den föreslagna lagen, att först förklaras en människa död enligt de undersökningar som vetenskap och beprövad erfarenhet föreskriver och vars resultat kan fastställas med hundraprocentig säkerhet. Sedan tas de organ ut som behövs för att rädda en annan människas liv. Herr talman! Jag skall sluta mitt anförande här. Ingrid Andersson kommer senare att ta upp frågan om respiratorbehandling när det gäller ofödda barn och för transplantation och kanske också frågan om obduktion. Med det sagda yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 25, vilket innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det jag skulle vilja fråga Evert Svensson är: Varför kommer den här frågan just nu? Vad är det som gör att vi i dag diskuterar frågan om ett nytt dödsbegrepp? Det har sagts här och jag vill framhålla det en gång till: Det är transplantationskirurgins behov av friska och syregenomströmmade organ. Och det är fråga om hjärttransplantationer, för alla andra transplantationer går att genomföra med det begrepp vi har i dag. I februari 1965 kallade den dåvarande medicinalstyrelsen till en expertöverläggning beträffande, som det hette, vissa medicinska och etiska frågor i samband med s.k. transplantationsoperationer. Vid den här expertöverläggningen för 20 år sedan föreslogs för första gången införandet av termen cerebral död, alltså det som vi i dag kallar hjärndöd. Förslagsställaren, en professor Ragnar Frykholm, motiverade sitt förslag med att hjärndöda naturligtvis vore idealiska objekt för tillvaratagande av biologiskt material, blott legalt tillstånd att dödförklara dem innan hjärtat stannade kunde utverkas. Klarare kan det ju inte sägas. Den här tanken för 20 år sedan väckte mycket stor indignation och avvisades efter en affektladdad diskussion. Några månader senare intervjuades professor Clarence Crafoord bl.a. om transplantationskirurgins vidare utveckling, och Crafoord hävdade att en förutsättning för en god utveckling var accepterandet av ett nytt dödskriterium, nämligen hjärndöd. Hans uttalande väckte också en våldsam uppståndelse. Det som för 20 år sedan förmådde väcka så stark anstöt hos både lekmän och experter har nu föreslagits först av en utredning, sedan i propositionen och nu också av utskottsmajoriteten. Detta är ju inte någon ny debatt, men frågeställningen har växt fram. Det är transplantationskirurgins behov som gör att vi tvingas ändra dödsbegreppet trots att det handlar om endast ett fåtal människor — det kan bli fråga om en halv procent per år. Jag tycker att det viktiga är att döden skall kunna bedömas av var och en av oss, att den skall vara säkert och lätt definierbar. Det blir den inte med det här nya dödsbegreppet. Jag ser det också som ett hot — även om det kanske är ett starkt ord att använda i det här sammanhanget — mot demokratin om inte var och en klart kan inse när en människa är död, utan man måste förlita sig på olika slag av apparater. För mig är det också en fråga om solidaritet när jag tar ställning i detta ärende.

Herr talman! Om man hänvisar till andra länder, som Evert Svensson gör, får man inte skapa en glättad bild av hur det är, för då stämmer den inte riktigt med verkligheten. Där man redan har infört hjärndödsbegreppet gör man t.ex. undantag från döden för gravid kvinna om transplantation skall företas, och man tar också hänsyn till anhöriga. I dessa tre fall inträffar det att man uppskjuter beslutet om dödförklaring. I en del länder kringgår man beslutet om hjärndöd genom att man inte skriver ut dödsattest förrän hjärtat har upphört att slå. När det gäller det låga antal som det här kommer att gälla, 200-700, kan det naturligtvis också vändas till ett argument för att man inte skall kullkasta — Prot. 1986/87:117 eller ifrågasätta det traditionella, allmängiltiga dödsbegreppet, som är 6 maj 1987 tillgängligt för alla, och skapa en förvirring som kan få konsekvenser vilka är svåra att överblicka. Evert Svensson var också inne på remissvaren. Det är faktiskt många remissinstanser — det upptäcker man om man tränger litet längre in i svaren — som har vägande argument mot ett förändrat dödsbegrepp. Det gäller JO, statens handikappråd, Synskadades riksförbund, PRO, Hallands läns landsting, sjukvårdsstyrelsen i Malmö, en stor minoritet i statens medicinsk-etiska råd, sjuksköterskorna — för att nämna några. När det gäller statens medicinsk-etiska råd vill jag framhålla att av de 13 närvarande när ställning togs till frågan om dödsbegrepp sade visserligen 7 ja, men det var 6 som sade nej. De 6 ledamöterna var vi — m-, fpoch c-ledamöterna — och 2 representanter för handikapporganisationerna samt en biskop, Helge Brattgård i Skara.

Herr talman! Jag delar Evert Svenssons uppfattning att man med klinisk säkerhet kan fastställa när hjärnans funktion oåterkalleligen har upphört. Det råder ingen större tveksamhet, inga väsentligt delade meningar, på den punkten. Det är ju när det gäller effekterna av detta konstaterande som det råder olika uppfattningar. Utskottsmajoriteten anser att ett sådant konstaterande innebär att hela människan är död. Som jag tidigare här har redovisat får det utomordentligt märkliga följdeffekter på flera områden. Det gäller de anhöriga vid dödsbädden och det gäller sjukvårdspersonalen, som upplever att detta inte är riktigt. Det gäller också transplantationskirurgin och frågan om obduktion. Vi måste lagstifta och utreda ytterligare hur vi skall hantera den döde, som trots allt fortfarande inte är död i traditionell mening. Det uppstår en rad svåra situationer. Vi har t.ex. fallet med den gravida kvinnan där det gäller att rädda barnet. Utskottsrepresentanterna lämnade dessa svåra frågor; man berörde dem inte med ett enda ord. Det är detta jag menar är det allvarliga — att man försöker lösa dessa svåra frågor på ett rationellt sätt genom att enbart med ett majoritetsbeslut stifta en lag om att nu har döden inträtt. När det gäller transplantationslagen, Evert Svensson, är frågan: Skall vi leva i den osäkra situation som vi har haft hittills? Enligt reservanternas förslag blir det ingen osäkerhet. Vi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi säger att donationer skall regleras i transplantationslagen. Vi kräver ett mera långtgående aktivt samtycke, framför allt av hänsyn till anhöriga och av respekt för den enskildes integritet. Evert Svensson säger att om vi inte stiftar en lag, så är det detsamma som dödshjälp eller något liknande om vi tar ett organ. Detta är för mig ett helt obegripligt resonemang. Patientens medicinska status påverkas ju inte ett dugg av ett riksdagsbeslut. De som med hundraprocentig självsäkerhet går till Sveriges riksdag och säger att människan är död när hjärnan upphört att fungera, kan ju rimligen inte anse att denna människa uppstår om man inte fattar detta riksdagsbeslut. 29 Jag tycker att det här är fråga om ett debattknep, som vi egentligen borde låta bli att använda i så här allvarliga frågor. Vi kan inte genom ett riksdagsbeslut påverka det medicinska tillståndet för den lilla människan som ligger i respiratorn.

Herr talman! Nej, det är självfallet inget debattknep; det är ju på det här sättet. Den skillnad som föreligger mellan det cirkulär som socialstyrelsen har gett ut och den lag som här stiftas är ju att vi bestämmer dödens inträde och att vi har fastställt det i en lag. Jag vill ta upp Inga Lantz fråga. Det har varit en utgångspunkt för mitt eget ställningstagande att man måste skilja på ett beslut om när döden inträder och transplantationskirurgin. Att beslutet har konsekvenser i förlängningen är ju alldeles klart. Men vad är det som har drivit fram denna utveckling? Frågan har behandlats under lång tid, det har tillsatts en utredning, frågan har remissbehandlats. Regeringen har tagit lång tid på sig, och frågan har diskuterats hos de olika riksdagsgrupperna innan en proposition har framlagts. Det är alltså en process som har pågått — en politisk process, kan man säga. Men det avgörande är ju att man har haft att ta hänsyn till den medicinsk-tekniska utvecklingen. Det är den som har gjort att vi nu måste ta ställning till ett nytt dödsbegrepp. Detta var ju ingen fråga för 20—30 år sedan. Då fanns det inte, såvitt jag vet, någon respirator som höll hjärtat i gång, då var saken klar. Men nu har vetenskapen och tekniken lett till att vi fått en, som jag tycker, omöjlig situation. Om man skall vara rädd för någonting, så är det den utveckling som har pågått fram till det att vi får en lag. Då har vi menat att det är bättre att vi stiftar en lag än att vi har ett cirkulär. Sedan vill jag säga att det kanske inte är så enkelt för sjukvårdspersonalen att vara med om denna långdragna process då respiratorn går dag efter dag och man inte får stänga av den — och om man beslutar att stänga av den, så sker det efter ett godtyckligt beslut, dvs. man har ingen lagstiftning bakom sig på den punkten.

Herr talman! Jag återkommer med min fråga, Evert Svensson: Påverkas den enskilda lilla människan i respiratorn, hans eller hennes medicinska situation, av ett beslut i Sveriges riksdag när döden inträder? Svara ja eller nej. Evert Svensson säger att tekniken skapar problemen. Jag kan hålla med om det. Personligen är jag inte rädd för den medicinska tekniken. Jag ser den som en oerhörd tillgång och är beredd att stötta upp den därför att den står i människans tjänst och är positiv. Men jag vill samtidigt understryka att ju längre vi kommer på teknikens väg när det gäller gränslandet mellan liv och död, såväl i början av livet som i livets slutskede, desto större behov har vi av klara etiska regler och av en mycket klar respekt för den enskilda människan och för livets integritet. Detta gör att vi inte får dra tveksamma gränser i detta gränsland, gränser som av många enskilda människor upplevs som djupt kränkande. Prot. 1986/87:117 Det är detta som ligger bakom vår reservation, där vi menar att just i detta 6 maj 1987 skede, just när tekniken och den medicinska vetenskapen är på frammarsch i livets tjänst, då behöver vi etiska regler och också respekt för den enskildes integritet.
Herr talman! Evert Svensson önskar att vi skall skilja på döden och transplantationskirurgin. Genom att man gör det skulle man faktiskt kunna hålla fast vid det dödsbegrepp som gäller i dag. Men det är otvivelaktigt transplantationskirurgin som har drivit fram denna diskussion och som driver fram det beslut som tyvärr kommer att fattas här om några timmar. Undantagen i det föreslagna nya dödsbegreppet bekräftar också att det är transplantationskirurgins behov av organ för hjärttransplantationer som får styra debatten. Det är helt felaktigt. Det är den medicinsk-tekniska utvecklingen som har drivit fram ställningstagandet, säger Evert Svensson. Men varför är det så bråttom att konstatera att någon är död? Den som är hjärndöd, som har total hjärninfarkt, kommer obönhörligen att dö inom någon eller några dagar trots att en respirator är påkopplad. Det är vad som sker. Jag tycker faktiskt att det skulle vara möjligt att vänta de timmar, dagar eller få veckor som det handlar om. Jag tycker att det är att gömma huvudet i busken om man inte öppet kan säga att det är transplantationskirurgin som har segrat. Den började användas för 20 år sedan, och då var det ett stort motstånd. Men det som händer i dag är att transplantationskirurgin tvingar fram ett nytt begrepp — och jag tycker att vi därigenom hamnar på ett sluttande plan och är mycket orolig för vad nästa beslut kommer att innebära.
Herr talman! Vad Evert Svensson gör är att han i polemiskt syfte förvanskar en mycket väsentlig tanke i vår argumentation, när vi framhåller att en människa har möjlighet att genom aktivt donationsförfarande ge till känna sin önskan att stå till förfogande för att rädda en annan människas liv genom att offra sitt eget under de sista skälvande timmarna eller dagarna, då man själv är döende. Evert Svensson nämnde också vårdpersonalen, som riksdagen i dag antagligen kommer att köra över. Majoriteten har lämnat helt utan avseende en kvalificerad grupp, som har nog fantasi att föreställa sig den verklighet som i vissa fall kan komma att öppnas. Sjuksköterskorna pekar i sitt svar på det absurda i att fortsätta vårda människor som officiellt har förklarats döda.

Herr talman! Göte Jonsson frågar om den person som är döende kan tillfrågas eller ta ställning. Nej, vare sig ett sådant ärende handläggs enligt socialstyrelsens cirkulär eller enligt en lagstiftning kan den som ligger i respirator uttrycka någon mening. Utan att vara läkare vill jag hävda att det är riktigt. Tekniken står i människans tjänst, sägs det. Ja, om man ser till respirator 31 behandlingen är det klart att den gör det. Det är läkarnas och den övriga sjukvårdspersonalens självklara skyldighet att försöka rädda liv. Men om man konstaterar att den totala hjärninfarkten har inträtt, skall man då dag efter dag låta respiratorn gå? Om vi skall ändra på det innebär det att läkaren får ta ställning, i bästa fall tillsammans med anhöriga, utan att det har konstaterats att livet har flytt. Jag förstår inte logiken i det hela. Göte Jonsson frågade efter klara etiska regler och underströk att det inte skall finnas tveksamma gränser. Jag tycker att föreliggande förslag är alldeles klart på den här punkten. Inga Lantz återkommer till att hon tror att tekniken styr debatten och att det är transplantationskirurgin som är det avgörande. Går man tillbaka till den internationella debatten finner man att denna fråga väcktes innan transplantationskirurgin var det viktigaste. Men det är klart att dessa frågor hör ihop. Det är viktigt att förklara att en människa är död, innan livsavgörande organ som hjärta och lungor tas ut. Jag har inte tid att replikera ytterligare, men jag vill framhålla att det finns sjukvårdspersonal som har svårigheter inför det som händer under de dagar då en människa de facto är död, men respiratorbehandling pågår.

Herr talman! Förslaget om införande av hjärnrelaterade dödskriterier och om en särskild lagstiftning är en av de absolut djupaste och svåraste frågor som vi har haft att ta ställning till i socialutskottet. Det är frågor som berör var och en mycket nära och som har både etiska och medicinska aspekter. Man tar ställning utifrån personliga erfarenheter, erfarenheter av dödsfall, kunskaper och känslor och utifrån respekt för svårt sjuka och döda. Man tar inte ställning utifrån politisk tillhörighet. Jag vill instämma i de mesta som har sagts av Daniel Tarschys och Evert Svensson, och jag delar således utskottsmajoritetens uppfattning när det gäller dödsbegreppet även om jag hyser stor respekt för människor som har en annan uppfattning. Jag vill också säga, att besöket vid Kennedy-institutet var avgörande även för mina ställningstaganden. Det viktigaste har kanske redan sagts här, men jag har begärt ordet just för att markera att ställningstagandena är personliga och skär genom partigränserna. Frågan om hjärnrelaterade dödskriterier har diskuterats under många år av både läkare, annan sjukvårdspersonal och enskilda. I det kvinnoförbund som jag tillhör, Moderata kvinnoförbundet, hade vi en omfattande och grundlig remissomgång i samband med att vi fick yttra oss över betänkandet Dödsbegreppet. En majoritet inom Moderata kvinnoförbundet var då för ett hjärnrelaterat dödsbegrepp. Jag tycker att det är mycket viktigt att än en gång understryka att i över 99 96 av alla dödsfall kommer även i fortsättningen döden att konstateras genom att hjärtverksamheten och andningsverksamheten upphör. Endast i några hundra fall per år är det fråga om vård i respirator och intensivvård. För mig är det några punkter som varit avgörande när jag har tagit ställning för propositionens förslag. För det första är det vissheten om att diagnosen totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna kan ställas med fullständig säkerhet. Majoriteten av den medicinska sakkunskapen i vårt land och utomlands hävdar att diagnostiken är säker. För det andra: När hjärnan totalt och oåterkalleligt har upphört att fungera, så har människan också förlorat sin förmåga att verka som en enhet. Den mänskliga helheten har upphört. Alla psykiska funktioner är borta, oåterkalleligt. De fysiska funktionerna faller bort en efter en. Att organ kan bringas att överleva är helt beroende av konstlade åtgärder. Det som vi kallar liv, levande människa, är oupplösligt förknippat med hjärnfunktionerna. En människa är död när hennes hjärna totalt och oåterkalleligt har upphört att fungera. I dag följs anvisningar i ett cirkulär från socialstyrelsen, och i praktiken innebär inte propositionen några praktiska förändringar. Det är otillfredsställande ur flera aspekter att ett cirkulär styr i denna grundläggande principiella fråga. Ändringen innebär att man skall fastställa när döden inträder och ge praxis en hållbar motivering. Den väsentliga skillnaden jämfört med nuvarande förhållanden är — som både Daniel Tarschys och Evert Svensson har sagt — att behandling med respirator och andra medicinska insatser avbryts som en följd av att döden konstaterats. Nu avbryts insatserna därför att läkaren bedömt behandlingen som meningslös. När sedan hjärtat stannat och behandlingen avbrutits konstateras döden. Det är inte etiskt tillfredsställande att på så sätt betrakta en person med total hjärninfarkt som levande men ändå som så svårt sjuk att andningsoch cirkulationsstödjande åtgärder skall avbrytas. Läkaren skall handla som om vi har ett hjärnrelaterat dödsbegrepp —- formellt har vi ändå ett till hjärtverksamheten knutet begrepp. Detta är etiskt mycket tveksamt och skapar självfallet stor osäkerhet och vånda hos både personal och anhöriga. Det är, som Evert Svensson sade, inte heller enkelt för vårdpersonal att följa en lång och utdragen respiratorsbehandling. Att tänka sig att man skall behålla det s.k. hjärtrelaterade dödsbegreppet och ändå acceptera transplantationer som förutsätter att blodcirkulationen hålls i gång, t.ex. hjärttransplantationer, blir under dessa förhållanden ännu mera oförsvarbart och oacceptabelt, även om skriftligt medgivande lämnats av givaren och denne senare drabbas av total hjärninfarkt. Det skulle ju innebära, som här tidigare har sagts, att man tar hjärtat från en människa som anses levande och därmed tar livet av henne. För det tredje — och detta har varit avgörande för mig när det har gällt ställningstagandet till om man skall lagstifta om dödsbegreppet eller ej — är att den praxis som råder i dag har skapat en osäkerhet hos vårdpersonal och anhöriga. Situationer som kan uppstå i samband med behandlingen av personer med total hjärninfarkt är svåra för alla runt patienten. Därtill kommer den oro och ängslan som människor i allmänhet visat. Få frågor har ju blivit så uppmärksammade och diskuterade som denna, och inför få frågor har det visats ett så stort engagemang men också en sådan oro för vad som skall hända med en själv inför döden. Debatten och den praxis som råder ökar enligt min uppfattning oron. Det är därför riktigt att lagstifta om det hjärnrelaterade dödsbegreppet. Regleringen skall inte ske genom ett cirkulär från socialstyrelsen. Som sägs i betänkandet medför lagstiftning om hjärnrelaterade dödskriterier ett förstärkt skydd för svårt sjuka och döende. Så länge som inte hjärnan är helt utslocknad skall människan betraktas som en levande person med rätt till alla adekvata sjukvårdsinsatser, och det medicinska omhändertagandet skall vara detsamma. För vårdpersonal och för andra människor som känner ängslan är lagstiftning en trygghet. Total hjärninfarkt kan med säkerhet fastställas, och man vet att en lagstiftning reglerar dödskriterierna. Genom den debatt som ägt rum har behovet av ett entydigt dödsbegrepp vuxit fram, eller som Sveriges advokatsamfund skriver: ”— — — ett auktoritativt besked om vad som skall gälla. Det förefaller som om ett sådant auktoritativt besked kan erhållas endast genom ett riksdagsbeslut.” En lagstiftning stärker enligt min mening förtroendet för sjukvården och undanröjer tveksamheter. Debatten om dödsbegreppet började redan på 1950-talet, och hjärnrelaterade dödskriterier infördes i land efter land — långt innan man började med hjärttransplantationer. Även detta visar att ett entydigt och invändningsfritt dödsbegrepp behövs, oavsett följderna för transplantationskirurgin. Hjärnrelaterade dödskriterier har tillämpats i många länder liknande vårt och där det finns intensivvård. Det finns alltså en stor erfarenhet internationellt, och ingen avser heller att förändra dessa kriterier. Som vi har hört här torde Danmark snart komma att införa ett hjärnrelaterat dödskriterium. Finland fick det 1971 och Norge 1973 — således långt innan man där började med hjärttransplantationer. Dödsbegreppet skall ses fristående och inte kopplas ihop med transplantationskirurgins behov av organ. Men självfallet påverkas transplantationskirurgin av dödskriteriernas utformning. Den skärpning av transplantationslagen som nu sker när det gäller förutsättningarna för ingrepp är bra och stärker den avlidnes integritet. Även denna skärpning kan minska människors eventuella oro, och den främjar förtroendet för sjukvården. Jag vill emellertid understryka något som sällan sägs i debatten, nämligen att möjligheterna att transplantera står i livets tjänst. Att få ett organ intransplanterat är för många människor den enda möjligheten till fortsatt liv eller till ett meningsfullt liv. Jag tycker det är oetiskt att vi i Sverige skickar människor till utlandet för hjärttransplantationer därför att vi själva inte har lagliga möjligheter att genomföra sådana. Herr talman! Självfallet måste en död människa behandlas med största respekt, och det måste finnas regler till skydd för integriteten hos den döde. Organ får givetvis aldrig tas mot någons vilja. Ett nej skall ovillkorligen respekteras. Det är därför viktigt med den föreslagna skärpningen och med den översyn av transplantationslagen som nu skall ske. Anhörigas och vårdpersonals möten med döden är svåra och förenade med stor sorg, såväl när döden konstateras genom att människan har upphört att andas och hjärtat inte slår längre som när en människa vårdas i respirator och drabbas av total hjärninfarkt. Det är svårt med nu gällande regler och det blir svårt även i framtiden. Sorgearbetet tar alltid tid. Vi har i betänkandet betonat att dessa situationer måste hanteras med klokhet, respekt och medmänsklighet av vårdpersonalen. Även vårdpersonalen kan behöva hjälp och stöd, och inte minst i utbildningen behöver man få en beredskap för att kunna hantera dessa situationer. Samtidigt måste vi självfallet gå ut till allmänheten med en omfattande och utförlig information om den nya lagen och om vad som gäller, inte minst för att inge trygghet efter en debatt som i en del lägen ibland haft vissa övertoner. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande 25, förutom vad gäller mom. 22, där jag yrkar bifall till reservation 13.

Herr talman! Den moderna medicinska och tekniska utvecklingen ställer de politiska beslutsfattarna inför nya svåra frågeställningar. Vi kommer att få fatta beslut i frågor som berör livets uppkomst och de svåra gränsdragningar som det kan innebära. Fosterdiagnostiken och inseminationsbarnens rätt till vetskap om sitt biologiska ursprung har vi fattat beslut om, nya frågeställningar kommer vi att få ta ställning till framöver. Det handlar inte om politiska beslut i vanlig mening, utan vi rör oss med frågor som vi, var och en som ledamot av riksdagen, måste ta ställning till. Våra egna upplevelser och våra egna bevekelsegrunder sätts på prov, och det ger som resultat att vi trots allt hamnar på olika ståndpunkter. Önskvärt hade naturligtvis varit att vi i alla dessa frågor kunnat vara ense, men så har sällan varit fallet. Denna önskan har framstått som ett krav från många när det gäller det beslut som vi skall fatta i dag angående de hjärnrelaterade kriterier som skall ligga till grund för fastställande av dödens inträde. Genom den moderna tekniken kan livsuppehållande insatser sättas in, och det betyder att behandling kan ges som på konstlad väg upprätthåller en människas liv. I många år har läkaren haft ansvaret för att besluta om denna behandling skall avbrytas eller ej. Konstaterandet av en totalt utsläckt hjärna tillämpas därför redan i dag, men det är en enskild läkare som står för beslutet. Det har rått oklarhet om hur denna fråga skulle handläggas, och det har skapats olika praxis. Detta har inte varit en stor fråga. Som så mycket annat som sker inom sjukvården vet den breda allmänheten inte särskilt mycket om grunderna för ett speciellt handlande. Den nya hälsooch sjukvårdslagen innebär dock att patienter skall informeras på ett betydligt bättre sätt än tidigare, och patienternas och anhörigas krav på vägledande information har ökat. Om det nu behandlade förslaget till lag kommer att röstas fram kommer det att innebära att läkarkåren får adekvata, entydiga och allmängiltiga riktlinjer för att förklara en person död vid konstaterandet av total hjärninfarkt. Det finns internationellt breda erfarenheter av detta förfaringssätt, och Sverige tillsammans med Danmark har varit de enda länder i västvärlden som inte strikt tillämpat ett hjärnrelaterat dödskriterium. Inom läkarkåren råder det inte heller något tvivel om att man med klinisk säkerhet kan fastställa diagnosen total hjärninfarkt. Vad som oroat mig under de senaste veckornas debatt inför detta beslut är de många exempel på misstro mot sjukvården som skymtat i inläggen. Det gäller inte den oro som man hyser inför framtiden, utan det gäller de många exemplen på hur man upplever dagens sjukvård, och då speciellt i de svåra skeden som inträffar vid nära anhörigs svåra sjukdom och död. Måhända är detta ett resultat av den moderna människans brist på erfarenhet av svår sjukdom och död. Vi konfronteras inte längre med döden i vårt moderna samhälle. Vi skjuter tanken ifrån oss, och vi grips då helt naturligt av ångest och oro den dag vi drabbas. Den främmande sjukhusmiljön, med all den teknik den innehåller, med alla de möjligheter den kan erbjuda och inte minst med det oändliga hopp vi som anhöriga sätter till den, har bidragit till kanske orealistiska krav på vårdens och behandlingens möjligheter att rädda liv. Många av oss glömmer att det enda säkra i vår jordevandring är att vi skall dö. Vi är oåterkalleligen alla på väg mot denna död. Detta har vi svårt att acceptera, och det spelar en stor roll när vi då möts av svår sjukdom hos anhöriga, av livshotande olyckor hos barn och ungdomar eller av naturligt livsslut hos äldre. Sorgearbete och saknad måste finnas vid dessa tillfällen. Betydelsen av alla de faser som detta innebär har visat sig vara viktig för att vi skall acceptera och klara av att gå igenom denna kris. Många gånger går man stärkt genom dessa prövningar, men de lämnar alltid spår efter sig. Dessa upplevelser ligger också till grund för livserfarenhet. Att förbereda sig genom att diskutera frågor rörande livets slut är inte det som man mest känner inför. Inte minst bland unga människor syns detta vara avlägset. Det finns ett stort behov av de planerade informationsinsatserna för vårdpersonal och förtroendevalda. Detta arbete måste naturligtvis ske fortlöpande så att dessa människor får kännedom om de regler och lagar som styr verksamheten. Att denna utbildning varit bristfällig har det givits goda exempel på från de utredningar som föregått propositionen. Möjligtvis har debatten som väckts givit flera människor anledning att tänka igenom frågorna och även diskutera dem med anhöriga. Våra kunskaper om varandras inställning till organdonationer är behäftade med betydande luckor. Vi vill inte tänka på det oundvikliga slutet. Det är en vanlig reaktion att man skjuter detta obehagliga ifrån sig. I många år har frågor rörande vård i livets slutskede och dödsbegreppet utretts. Vi är många som följt den debatten och som har varit besjälade av att sätta oss in i dessa frågor. Det har naturligtvis inte varit utan oro som vi sedan har tagit ställning i den fråga som rör kriterier för att fastställa döden. Olika skäl finns för de ställningstaganden som vi sedan gjort. Jag utgår från att detta förhållande gäller för alla oavsett vilken ståndpunkt man sedan intar. Tillsammans med fem andra centerpartister har jag väckt en motion som biträder propositionen. Jag vill försäkra kammarens ledamöter att detta ställningstagande är grundat på alla de överväganden som har varit aktuella, och beslutet har tillkommit då vi inte fann det etiskt försvarbart att avbryta en livsuppehållande behandling på en icke död människa eller att ta ett organ från en icke död. Att i det fallet även kunna avlägsna livsviktiga organ från individer som betecknades som levande, fann vi vara etiskt oacceptabelt. Vi såg då att man i och med detta lagförslag skulle undanröja detta hinder. Men inte bara den orsaken fanns med i våra överväganden. Vi såg det som viktigt att entydigt kunna fastställa allmängiltiga riktlinjer för hur man skall handla i de fall total hjärninfarkt ställts som diagnos. Att, som i dag sker, den enskilde läkaren avgör detta, har sina brister. Jag tror inte att våra överväganden och diskussioner på något sätt varit annorlunda än dem som andra kommit fram till. Jag och övriga riksdagsledamöter har också haft rikligt med material från motståndare till ett hjärnrelaterat dödskriterium att sätta oss in i. Jag har med intresse läst vad dessa företrädare har skrivit och lyssnat till dem. Deras argument har dock inte ändrat min inställning. Frågor rörande livets slut kommer naturligtvis att följas med stort intresse även i framtiden. De krav som framfördes i vår motion har på ett föredömligt sätt beaktats av utskottets majoritet. Jag ser det som viktigt att framhålla vissa punkter, där bl.a. information till vårdpersonalen är en betydelsefull del liksom information till allmänheten. Översynen av transplantationslagen ger även möjligheter att närmare penetrera och diskutera vad som skall vara möjligt. Att behandla uppkomna situationer med medmänsklighet och klokhet är vad vi kräver av all sjukvårdspersonal. Men här måste sjukvårdspersonalens arbetssituation medge att det finns utrymme för att visa medmänsklighet och att ge sig tid med anhöriga i deras svåra situation. För att klara detta krävs det en personlig mognad hos personalen och en förmåga att leva sig in i de behov som en chockad anhörig har. Detta är rättmätiga krav som vi ställer på sjukvårdspersonal, och vi tar dem för självskrivna. I de fall detta ej fungerar kommer vår misstro mot sjukvården att förstärkas. Det är inte minst därför som det är så viktigt att sjukvårdspersonalen ges utbildning och ges tid att diskutera inom personallaget om behandlingsmetoder och vårdinsatser. Detta kan lösa de konflikter som oundvikligen uppstår, när man ofta kommer i kontakt med svårt sjuka människor och deras anhöriga. Det kräver också att det finns god tillgång till personal som kan ge sig denna tid. Tyvärr är rapporterna från våra sjukhus dystra när det gäller den sidan. Men skall vi kräva att våra lagar skall ges ett mänskligt innehåll, måste det också finnas basförutsättningar för det ute på fältet. Även frågor rörande organdonationer tas upp i socialutskottets betänkande, organdonationer som innebär möjligheter till liv för svårt sjuka. Översynen som är aviserad kommer att kunna ge underlag för ett ställningstagande till möjligheterna till ett aktivt donationsförfarande. Om ett sådant skall införas måste information ges till allmänheten. Vi får anledning att återkomma till detta när utredningen är klar. Jag yrkar bifall till utskottets tillstyrkan av den skärpning av transplantationslagen som innebär att man även beaktar ett nej från anhöriga. Den medicinska tekniken ger möjligheter, men den ställer också krav. Jag vill påstå att det är viktigt att vi som politiker tar ställning i dessa frågor. Vårt mål är att förhindra att de tekniska möjligheterna utnyttjas urskillningslöst. Vi behöver sätta gränser och fastställa etiska normer. Detta är helt nödvändigt för att vi skall känna förtroende för sjukvården. Men vi måste också lära oss att det finns medmänskliga aspekter i all vård och behandling. Tekniken får inte ta ifrån oss det ansvaret. Precis som när det gäller andra frågor av etisk art som avgjorts i riksdagen har det funnits olika linjer att stödja. Så är det också i dag. Jag vet att företrädare för alla åsikter verkligen är övertygade om att de har funnit en bra lösning på ett svårt problem. Jag är också på det klara med mina ståndpunkter. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.